Fru talman! Erik Andersson har frågat mig om jag ser några risker ur ett jämställdhetsperspektiv med att medvetet försvåra för tillväxten i kvinnodominerade branscher och om jag befarar att arbetslösheten bland utrikes födda kan komma att öka som en konsekvens av sänkningen av avdragstaket för RUT-tjänster. Att varaktigt minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är en av regeringens viktigaste uppgifter. För att nå målsättningen görs investeringar i jobben genom regeringens jobbagenda, som består av tre delar: investeringar i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings och innovationspolitik för fler och växande företag samt investeringar i kompetens och matchning. Finansministern har tidigare i denna kammare redogjort för vilka effekter på sysselsättning och företagande som regeringen förväntar sig till följd av de förändringar av RUT-avdraget som vi har genomfört. Som finansministern då framförde bedömer regeringen att förändringarna av RUT-avdraget inte innebär någon skillnad för de allra flesta RUT-köpare och att de därför bedöms få mycket begränsade effekter på såväl kvinnors som mäns sysselsättning och företagande. Jag vill också påminna om att regeringen samtidigt har kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om att utvidga RUT-avdraget till att även innefatta flyttjänster, it-tjänster och utökat trädgårdsarbete.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det gick väldigt fort; det är tur att jag har det skriftligt också. Halveringen av RUT-avdragen är som jag ser det ett ideologiskt alexanderhugg från Socialdemokraternas sida. Det ger inga intäkter till staten. Det drabbar endast jobben. Det spelar ingen roll att man kommer med ord som affärsplan för Sverige, framtidskontrakt, Sveriges nya jobbagenda, Sverige tillsammans, den svenska samhällsmodellen, industrikanslerer, innovationskatapulter eller 100-klubben. Man kommer med en massa ord, men man kommer inte med några reformer över huvud taget. I svaret hänvisar arbetsmarknadsministern till finansministerns svar att det inte kommer att drabba de flesta RUT-köpare. Nej, det kanske inte drabbar de flesta RUT-köpare, men det drabbar jobben. De facto är det så, fru talman, att försämringen av RUT främst drabbar kvinnor - kvinnor som är födda i utlandet. 77 procent av dem som arbetar i branschen är kvinnor, och hälften av alla som arbetar i RUT-sektorn är utlandsfödda. 62 procent av dem som köper RUT-tjänster är kvinnor. Arbetsmarknadsministern som kallar sig feminist - hela regeringen kallar sig ju feministisk - försämrar alltså i en sektor som främst berör kvinnor. I svaret nämns också att man får se det som en helhet, satsningar på infrastruktur och bostäder, aktiv näringspolitik och så vidare. Det är också en massa ord, precis som det jag räknade upp tidigare. Jag har inte sett någon ny bostad som har bekostats med investeringsstödet. Jag är ute på besök runt om i länet, men jag har inte sett någon bostad som har bekostats med investeringsstödet som arbetsmarknadsministern hänvisar till. När det gäller infrastruktur väljer regeringen bara att skapa oro. Man funderade på att lägga ned Bromma flygplats. Hur många jobb skulle inte det drabba? Vi har höjda bensinskatter. Hela landsbygden måste ju kunna leva. För att inte tala om effektskatten på kärnkraft. Kommer vi att ha någon industri kvar i landet om vi inte har några kärnkraftverk? I ett slag försämras villkoren när det gäller RUT. Nu får man dra av endast hälften mot tidigare. Givetvis skapar detta osäkerhet i branschen. Enligt regeringen skulle man få intäkter på mellan 60 och 90 miljoner kronor genom halveringen, men i branschen skapar det väldigt stor osäkerhet. Tidigare växte branschen med 10 procent per år. Nu växer den med endast 1 procent. RUT har skapat mer än 20 000 arbetstillfällen sedan 2007, när det infördes. Det har varit en lyckosam reform. Men taket för ROT, som är en mansdominerad bransch, är kvar på 50 000 kronor. Det tycker jag är märkligt. Även denna konstruktion gynnar ju endast dem som har råd att göra stora renoveringar men försämrar för dem som gör små renoveringar. När det gäller RUT och ROT har svarta jobb blivit vita, kvinnors arbetskraftsdeltagande har ökat och barnfamiljer har fått tid för barnen. Tyvärr är det ju fortfarande så i Sverige - trots att vi är världens mest jämställda land - att det är kvinnor som gör huvuddelen av hushållssysslorna, och med RUT har de kunnat arbeta och starta nya företag. Det är även klokt ur ett miljöperspektiv, fru talman, att man stimulerar köp av tjänster i stället för köp av varor.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt lägga mig i den här interpellationsdebatten, men det är lite svårt att låta bli. Man blir ibland lätt provocerad av vad man får höra. Av beskrivningen som Erik Andersson gör får man nästan känslan att han har feberdrömmar. Han ser i alla fall massor av mörka mardrömmar framför sig. Intresset för att behålla RUT på den tidigare nivån verkar gå genom hela den moderata riksdagsgruppen. Det har ställts ett flertal interpellationer om det, och önskan att få rengöring av inomhuspool verkar vara det mest centrala för Moderaterna. Nu har Erik Andersson precis redovisat den inkomst som regeringen tar tillbaka genom att inte ge RUT-avdrag upp till en viss nivå. Det är väldigt få som utnyttjar den delen. Det är de som köper väldigt mycket tjänster. När det gäller att det skulle finnas en koppling att människor köper tjänsten svart eller vit beroende på RUT-avdrag har vi bevis på att det inte finns. Det tydligaste beviset i den frågan är ett par här i Stockholm, båda med politiska uppdrag för Moderata samlingspartiet, som fortsatte köpa svarta tjänster trots att de tillsammans hade en inkomst på närmare 200 000 i månaden. De fortsatte köpa svarta tjänster trots att subventioner för hushållsnära tjänster infördes. De utökade till och med området för personen som städade lägenheten till att även innefatta sonens. Trots att skattesubventioner hade införts köpte de tjänsten svart. Tydlig evidens för att folk köper enbart vita tjänster bara för att man inför RUT-avdrag finns alltså inte. Jag tycker att det är viktigt att man använder skattesubventioner på ett bra sätt, så jag har en fråga till dig, Erik Andersson: Står du bakom den svenska modellen?

Herr talman! Jag begärde inte ordet för att jag blev upprörd över att Eva-Lena Jansson gick upp i debatten. Däremot är det svårt att inte bli upprörd när Eva-Lena Jansson börjar tala. Om det är ett enskilt fall som är grunden för hur Eva-Lena Jansson gör sin politiska bedömning kan man i och för sig förstå vissa av de beslut som fattas av majoriteten. Vad vi ser när det gäller RUT-avdragen är tydligt: Jobben blir fler, företagen blir fler och grupper som tidigare stått utanför arbetsmarknaden kommer in på arbetsmarknaden. Det handlar om ungdomar och unga kvinnor som får sitt första jobb, liksom om nyanlända och även bland dem många kvinnor. Vi såg att det kvinnliga företagandet ökade. Det är tydligt. Självklart får detta effekter. Dessutom är RUT och ROT-avdragen hopklumpade, så om man använder det ena blir man av med det andra. Det varnas på både den ena och den andra kanten för att allt fler slår i taket. Det var också tydligt att antalet svarta jobb blev mindre medan de vita jobben blev fler. Låt mig återkoppla till Eva-Lena Janssons tidigare fråga om jag står bakom den svenska modellen eller inte. Innefattar den svenska modellen enligt Eva-Lena Jansson att skatterna ska vara högre, att fler ska gå på bidrag och att färre ska jobba? I så fall gör jag det inte. Men i övrigt tycker jag att den svenska modellen är ganska bra. Vi ska dock ha ett tydligt arbetsfokus och en tydlig arbetslinje. För att vända mig till arbetsmarknadsministern vill jag säga att det inte bara är vi moderater som tycker att detta är bra utan också en lång rad remissinstanser, däribland Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens generaldirektör har varit ute och vädjat så sent som i februari i år om att vi ska ta bort begränsningarna i den här lagstiftningen för att det riskerar att folk slår i taket, och då blir de svarta jobben fler och de vita jobben färre. Jag kan inte se att det på något sätt skulle vara fulare att städa i någons hem än att städa på till exempel en verkstad, en byggarbetsplats eller ett sjukhus. När vi nu ser att de reformer vi har genomfört skapar nya jobb, nya marknader och nya företag för personer som har stått långt från arbetsmarknaden kommer den nuvarande regeringen, som annars lider brist på förslag, med förslag om att avskaffa och begränsa. Det är tur att ni har Alliansen, som gör uppgörelser och ställer krav på att utöka RUT-avdraget på olika sätt. Men begränsningen i beloppet har ni lyckats behålla, och där hoppas jag att ni tar ert förnuft till fånga och avskaffar den.

Herr talman! Ordet "faktaresistent" har blivit aktuellt i de senaste diskussionerna. Vi såg ett klockrent exempel på faktaresistens nyss. Att svarta jobb blir vita av RUT-avdraget är det väl få som ifrågasätter. Ännu mindre ifrågasätter man detta med ett anekdotiskt exempel, som Eva-Lena Jansson. När Socialdemokraterna själva införde ROT-avdraget en gång i tiden gjorde man det med motiveringen att det skulle göra svarta jobb vita, men denna logik gäller tydligen inte när det gäller RUT. Det är en häpnadsväckande faktaresistens! Det är dock intressant att se på vilka effekter begränsningen och taket får. Jag själv, som inte är storkonsument av detta, kan väl tycka att det inte låter så dumt att man gör en begränsning, och det är bara de rika som kläms åt. Det gör ju inget. Men om man gräver lite djupare och tittar längre än bara på den politiska retoriken och fluffet ser man att en viktig anledning till att RUT-avdraget inte är så kostsamt är att det leder till att många får heltidssysselsättning och därför betalar skatt. En stor andel av dem får jobb på grund av dem som är storkonsumenter av RUT-avdraget. Tar man bort storkonsumenterna minskar också självfinansieringsandelen. Med andra ord gör man RUT-avdraget dyrare genom att sänka taket. Jag misstänker att detta senare av Socialdemokraterna kommer att användas som argument för att avskaffa avdraget helt och hållet. Det är där den stora faran ligger. Storkonsumenter av RUT-tjänster har två tydliga effekter. Det handlar inte bara om den anställda utan också om att den som konsumerar RUT-tjänster själv arbetar mer. Det ser man särskilt hos kvinnor. För varje timme köpt RUT-tjänst arbetar kvinnor en timme mer. Det är den positiva effekten av RUT-avdraget. Kvinnor med högt kvalificerade arbeten, höga utbildningar och så vidare blir inte fast i hushållsarbete. Sedan kan vi diskutera orättvisan i att kvinnor gör en stor del av hushållsarbetet. Men de facto blir förslaget att dessa kvinnor antingen måste gå ned i arbetstid eller anstränga sig ytterligare i stress och press för att få livspusslet att gå ihop. Taket leder till att färre blir självförsörjande. Det blir mer negativt för ekonomin i och med att storkonsumenterna då inte lägger den där extra timmen på att gå till sitt högkvalificerade arbete, där de betalar ganska saftiga skattesatser, som ni nu till och med har höjt. Med den logiken går er argumentation helt enkelt inte ihop! Regeringen får inte in så mycket pengar som förut, och det sker på bekostnad av ett lägre sysselsättningsdeltagande bland kvinnor än om vi inte hade sänkt taket för RUT-avdraget. Detta är faran med att begränsa RUT-avdraget. Jag har ingen förkärlek för särskilda avdrag för vissa sektorer, absolut inte. Men hur mycket jag än vill ogilla RUT-avdraget kan jag inte bestrida detta faktum. Om jag hade gjort det hade jag varit faktaresistent.
Herr talman! För den som lyssnar till den här debatten, vilket nu ingen gör på läktaren, måste det vara lite förvirrande. Låt oss ändå tala om vad det är som regeringen gör. Regeringen behåller RUT-avdraget och planerar att utvidga det. Vi bereder förslag som kommer att läggas fram för genomförande under året, om ett vidgat RUT-avdrag. Vi säger att man kan handla RUT-tjänster för 25 000 kronor per person. Är man två skattebetalare i hushållet kan man alltså handla för 50 000 kronor. Det är ganska mycket för de allra flesta. Jag har inte hört någon ifrågasätta att det är väldigt få som konsumerar mer RUT-tjänster än så. Det är alltså detta förslag, som redan är genomfört, som vi nu debatterar, och det är detta förslag som i den här debatten sägs leda till att svartjobben ska öka, att jobb försvinner, att företag drabbas och lägger ned, att Bromma flygplats ska stängas och så vidare. Låt mig lugna er. Bromma flygplats är kvar. Jobben blir fler. Nyföretagandet ökar. Företagen investerar och växer. Jag ser ingen risk för att vita jobb ska bli svarta, utan snarare hoppas jag på motsatsen.

Herr talman! Jag tror i och för sig att de som lyssnar på debatten förstår precis vad den handlar om. Men när det gäller evidens och fakta tror jag att Eva-Lena Jansson är så full av socialistisk ideologi att hon inte ser verkligheten. För det vi tar upp här är just fakta och verklighet utifrån de undersökningar som har gjorts av hur påverkan blir av förändringen av RUT-avdraget. Det allvarligaste är inte att det är ganska få som använder tjänster för över 25 000, utan det allvarligaste är att vi skapar en oro i branschen, och det skadar jobben. Det slår hårt mot jobben och mot våra nyanlända svenskar. Man kan titta på de beräkningar som finns. Med en RUT-vänlig politik skulle vi kunna få 36 000 personer som har sysselsättning i den här branschen, jämfört med 20 000 som växte fram från 2007. Det är alltså 16 000 fler arbetstillfällen som ni säger nej till. Det kommer givetvis att skada nya och blivande svenskar som får in en fot på arbetsmarknaden. Just mot bakgrund av att man ska utöka tjänsterna till att även gälla flyttjänster, it-tjänster och trädgårdsarbete är det väldigt dumt att halvera RUT-avdraget. Då är det bättre att bibehålla det, på 50 000 kronor, så att de jobben kan bli fler. Till och med regeringens egen generaldirektör Mikael Sjöberg är väldigt orolig för utvecklingen. Han menar att arbetslösheten för inrikes födda ligger på 4,8 procent och för utrikes födda på 21,8 procent. Det är en skillnad på 17 procentenheter. Så får det inte vara. Det är inte bra. Vi kan titta på kvinnor som är födda utanför Europa. Hälften av dem har inte ett arbete. Det är katastrof, skulle jag vilja säga. Det kallar jag utanförskap om något. Det är väl bara arbetsmarknadsministern, Jonas Sjöstedt och LO som kanske tycker att det här är en bra utveckling. Men det tycker inte jag. Er ideologi är skadlig och dålig för Sverige. När Arbetsförmedlingens generaldirektör menar att RUT-jobben bidrar till att skapa jobb till personer med svag anknytning till arbetsmarknaden borde det vara faktabaserat på något sätt. Han säger vidare att vi måste jobba med olika typer av förslag som skapar arbetsuppgifter som passar människor lite längre från arbetsmarknaden. Enligt vår bedömning är många RUT-tjänster av sådant slag att det passar den här gruppen. När vi pratar om svarta jobb som har blivit vita och hur skattemoralen tenderar att se ut på den punkten kan jag säga att det var en undersökning som presenterades alldeles nyligen - jag har för mig att det var av Demoskop - som visar att det är flera som kan tänkas arbeta svart, och det är flera som kan tänkas anlita svart arbetskraft. Det är ju inte en slump att det är så just nu när RUT-avdraget har försämrats. Eva-Lena Jansson tar sig för pannan.

Herr talman! Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Nej, jag är inte faktaresistent. Jag vet att det skapats fler jobb. Jag vet att det skapats många jobb inom RUT-sektorn. Jag förnekar inte det. Däremot säger jag att jag inte är säker på att det finns en koppling mellan de personer som köper RUT-tjänsterna och de personer som tidigare köpte svarta tjänster. Jag är inte säker på att de har slutat köpa svarta tjänster, för det är fortfarande billigare att köpa svart. Och den moralen kommer vi inte åt genom att höja RUT-taket. Folk som begår kriminella handlingar kommer nämligen att göra det om risken är liten att åka dit. När jag frågade Erik Andersson om han stod bakom den svenska modellen ville han inte svara. Däremot svarade Christian Holm. Han hade vissa förbehåll. Jag tror att Christian Holm har många förbehåll. Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Det Erik Andersson ägnar sig åt i den här debatten, och som många andra moderater gör, är att skrämma skiten ur dem som jobbar inom RUT-företagen genom att låtsas som att det håller på att hända något helt omvälvande, vilket det inte gör. RUT-tjänsterna finns kvar. Subventionerna finns kvar. Däremot får de som är storkonsumenter betala mer själva. Det är inte förbjudet att betala det fulla priset, Erik Andersson. Det känner du också till. Men på dig låter det som att så fort man får betala vad en sak egentligen kostar slutar man att göra det. Det säger någonting om hur man ser på värdet av det jobb som utförs, som många personer födda i ett annat land utför. Sedan tror inte jag att det är predestinerat att den som är född i ett annat land måste vara den som ska städa ett annat hem.

Herr talman! Den här debatten blir mer intressant ju längre den pågår. Jag får allt svårare att förstå den iver som regeringen ändå har och har haft både i valrörelse och efter valet när det gäller att i nuläget inte avskaffa utan bara begränsa. Går vi ännu längre ut till vänster i fråga om regeringsstöd hamnar vi i Vänsterpartiet. Då vet vi att det är att avskaffa som gäller. Som väl är har man åtminstone inte tagit med dem i regeringen även om man har stöd i budgeten. RUT-avdraget är kvar och har utvidgats, säger Ylva Johansson. Jag har under många år jobbat med demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken i länder som kanske inte är så demokratiska. Jag har alltid poängterat vikten av en livskraftig opposition. Det konstaterar även Ylva Johansson i det här läget, för utan någon opposition i riksdagen hade det inte varit något utvidgat RUT-avdrag. Det drevs nämligen inte av något av regeringspartierna. Bromma flygplats är kvar, säger Ylva Johansson. Ja, det beror på att Alliansen och en majoritet i riksdagen valde att stoppa nedläggningsplanerna, som den rosa-grön-röda majoriteten i Stockholm tillsammans med regeringen hade. Det här har också regeringens ansvariga minister Mehmet Kaplan beklagat. En livskraftig och aktiv opposition är uppenbarligen oerhört viktig. Jag hoppas att det också kan innebära att regeringen tar till sig att RUT-avdraget skapar nya jobb, fler jobb, nya företag och fler företag. Eva-Lena Jansson! Det är glädjande att du inte är emot fakta. Ett citat är: "Införandet av rut och rot-avdragen har minskat acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft. Den slutsatsen drar Skatteverket." Eva-Lena Jansson gillar Skatteverket. Den slutsatsen har man dragit. Kanske det skulle kunna vara fakta: att svartjobben minskar med ett generöst och bra RUT-avdrag. Om det är så få som nyttjar det utöver detta, som Ylva Johansson säger, undrar jag: Varför ska man begränsa det?

Herr talman! När det gäller frågan om RUT-avdragets vara eller inte vara handlar min farhåga just om den oro som sätter sig i företagen. Man försöker bildsätta det som att det är oppositionen som driver denna oro hos företagen. Riktigt så är det inte, i och med att regeringen retoriskt och också i handling har visat skepsis mot avdraget. Eva-Lena Jansson gör det. Vi har också begränsningen av RUT-avdraget och ROT-avdraget. Därtill har man den viktigaste budgetpartnern, Vänsterpartiet, som definitivt vill ta bort RUT-avdraget. När det gäller den oro som finns bland företag och som gör att de inte är lika villiga att satsa etcetera försöker regeringen skylla på oppositionen. Det är häpnadsväckande. Riktigt så är det ju inte. Vi vet att den oro som finns delvis grundar sig på att regeringen har bestämt sig för att halvera RUT-avdragets tak och också se till att RUT-avdraget är under kraftig beskjutning från socialdemokratiska retoriker. Därtill beskriver man på något sätt de här jobben som icke önskvärda. Då blir man inte så förvånad över att svenska företag inom den här branschen blir oroliga. Därtill har vi Eva-Lena Janssons retorik. Hon avskriver helt möjligheten att det här har bidragit till att färre kommer att använda de här tjänsterna vitt. Det stämmer inte heller enligt de siffror som Christian Holm nyss presenterade.
Herr talman! Det är väldiga ideologiska övertoner från Moderaterna och väldigt många frågor som vävs in här, om mänskliga rättigheter och flygplatser. Men för mig är det så här: Vi behåller RUT-avdragen, för de har faktiskt bidragit till att göra svarta jobb vita. Vi kommer att utvidga RUT-avdragen efter en överenskommelse med andra partier. Det är ett förslag som också regeringen kommer att stå bakom. Vi begränsar avdraget till 25 000 kronor per person och år. Är det två i hushållet kan de dra av det dubbla. Jobben växer till. Företagen växer till. Nyföretagandet ökar. Trots denna begränsning i avdraget - det är 25 000 kronor per år - går det bra för Sverige. Jag tror att man kanske ska dra lite mindre växlar i fråga om den justeringen.

Herr talman! Det jag kan konstatera utifrån den här debatten är att regeringens politik slår hårt mot jobben, den slår hårt mot nyanlända och den slår hårt mot kvinnor. Det är väldigt dumt i ett läge när man har utvidgat RUT att gälla fler tjänster att halvera det hela, för då är det klart att människor inte kommer i arbete. När jag har besökt RUT-företag och pratat med medarbetarna där säger det att det är jättebra. Man får in en fot på arbetsmarknaden, man lär sig språket och man kommer in i ett socialt sammanhang, vilket är väldigt viktigt. Sedan, om man vill och har lust, kan man när man har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden gå vidare till andra jobb. Med anledning av ideologi - det är ju det det handlar om, för det kan ju inte handla om ekonomi eftersom det är så lite intäkter som staten skulle tjäna på detta - väljer man alltså att försämra för jobben, för nyanlända och för kvinnor.
Herr talman! I en tidigare interpellationsdebatt här sa en av debattörerna att det är utfallet som räknas. Nu säger Erik Andersson att regeringens politik slår mot jobben, mot utrikes födda och mot kvinnor. Då kan jag berätta för Erik Andersson att jobben växer till. Vi har en mycket stark jobbtillväxt. Det är utrikes födda som mest ökar sin sysselsättning på arbetsmarknaden, och det är utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad som ökar allra kraftigast.